Fru talman! Ärade kammarledamöter! Innan vi rusar ut i den fagra sommaren vill jag framföra kammarens tack till talmannen och de vice talmännen för det riksdagsår som nu avslutas. Jag vill uttala vår uppskattning för er skicklighet och effektivitet när det gäller att leda riksdagens arbete och att samla oss till viktiga beslut. Jag vill också uttala särskild uppskattning till talmannen för hennes sätt att i olika sammanhang representera riksdagen och hävda parlamentets ställning i svensk politik. Jag hoppas att talmannen under några veckor kan vistas ute vid havet och där få sköta om sin kryddodling och sina älskliga blommor små. Riksdagsarbetet har även under detta år varit inriktat på att man skall uppnå balans i ekonomin, och den förbättring av statsfinanserna som vi nu kan se har väsentligt stärkt våra möjligheter till utveckling och framgång för landet och till att bekämpa arbetslösheten. I denna ljuva sommartid hoppas jag att alla får möjligheter till en skön och stärkande kontakt med livet utanför riksdagen, vilket är nog så viktigt. Trots att riksdagen nu slutar officiellt avstannar inte det politiska jobbet. Det fortsätter ute i landet, i valkretsarna, genom samtal, studier och mycket annat. Och det är oerhört viktigt för demokratin. På kammarens vägnar vill jag slutligen till talmannen, de vice talmännen och kammarens hela personal, som ser till att allt fungerar, rikta en önskan om en vilsam och skön sommar med lust och fägring stor.